Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen på vår motion 2639 yrkande 1 i SfU10 och till den alliansgemensamma reservationen på motion 2645 i SfU13.Vi upplever nu hur många människor söker sig till vårt land för att få skydd. De flyr undan krig och förtryck. Många flyr för sina liv. Det ställer stora krav på vårt mottagningssystem. Människor ska varje dag innan mörkret faller få tak över huvudet, detta i ett Sverige med bostadsbrist. Detta skapar påfrestningar och stora utmaningar för Migrationsverket och i förlängningen även våra kommuner. En del lösningar blir då med automatik mindre bra. Därför är det viktigt att inte bara se kortsiktigt utan också ha en mer långsiktig plan.Med denna stora tillströmning får även prövningsverksamheten sin beskärda del. Här är det viktigt att poängtera att kvaliteten på prövningen inte får åsidosättas. Den nya - snart inte längre nya - instans och processordningen har bedömts vara rättssäker, och rättssäkerheten i prövningen får vi aldrig dagtinga med. Som ett led i det föreslår vi en översyn av utlänningslagen från 2005. Den har egentligen bara tio år på nacken, men på grund av bland annat många implementeringar av EU lagstiftning har den blivit mer svårtolkad och behöver därför ses över.Prognosen för antalet asylsökande år 2015 är mellan 80 000 och 105 000. Bifallsfrekvensen var under årets två första månader 49 procent, om man inbegriper Dublinärenden. År 2014 kom det 81 000 asylsökande till Sverige. Av dem fick 35 000 bifall. Det är en historisk hög inströmning.När vi ser på hur asylsökandena fördelas på EU:s medlemsstater kan vi konstatera att det är stora skillnader. Om man tittar på statistiken hittar man en del intressanta siffror. Antalet asylsökande per 1 000 invånare är 24,4 i Sverige, 5,3 i Tyskland, 4,2 i Frankrike och - lite kuriosa - 1,3 i USA. Vad gäller det totala antalet asylsökande 2013 och 2014 ligger Sverige i topp tre bland EU:s medlemsstater.För att upprätthålla trovärdigheten i vårt prövningssystem är det helt nödvändigt att det är skillnad på ett ja och ett nej. De som berörs av Migrationsverkets eller migrationsdomstolarnas beslut får inte ha minsta tvivel om att ett nej innebär att man måste lämna landet. Minsta tvekan kan skapa glimten av en möjlighet, och då kan det vara lockande att hålla sig kvar.< 15:2639. Eftersom regeringen observerar frågan väljer vi att nogsamt följa utvecklingen. Vi kommer att återkomma om vi bedömer att regeringen inte är framgångsrik på detta område.Sverige ska inte göra mindre, utan fler ska göra mer. Sverige har drivit denna fråga under lång tid. Vår tidigare migrationsminister Tobias Billström, herr talman, tog ofta upp denna fråga när han träffade sina ministerkolleger. Vi kan dock konstatera att gensvaret inte varit enormt. Här måste kommissionen ta ett mycket större ansvar.Vi har nu en gemensam asyllagstiftning som bland annat innehåller Dublinförordningen, vilken innebär att det land som haft störst del i den asylsökandes inresa ska utreda skyddsbehovet. Vi kan konstatera att det är väldigt få av dem som kommer till Sverige som inte satt sin fot i något annat EU-land innan. Här är det viktigt att medlemsstaterna är noga i sin registrering, så att Dublinförordningen kan användas.Enligt polisen är det ungefär 90 procent av dem som kommer till Sverige som kommer med hjälp av smugglare med bas i Sverige. Biljettpriserna kan enligt samma källa variera mellan 100 000 och drygt det dubbla. Förra året kom det 60 000 människor till Sverige med hjälp av smugglare. Om man räknar lågt, att varje smugglad människa betalar 100 000 för sin biljett och att det är 40 000 som använder sig av smugglarnas tjänster, är summan ändå hisnande 4 miljarder. Vi har alltså en stor marknad som genererar mycket pengar.Alliansregeringen införde 2010 ett försörjningskrav. Skälet till det var att vi ville öka drivkrafterna till jobb och på så sätt underlätta integrationen för både anknytningspersonen, alltså den som fått asyl, och hans eller hennes anhöriga. Undantagen i lagstiftningen har dock visat sig leda till att knappt 1 procent av de sökande berörs. Det finns därför skäl att se över om något eller några undantag kan tas bort. Vi moderater föreslår i vår motion en utredning. Vi ser det som viktigt att få ett väl fungerade försörjningskrav för att vi ska kunna bibehålla en fortsatt generös invandrings och asylpolitik.Herr talman! Jag vill i detta sammanhang vända mig direkt till Sverigedemokraterna, som har anslutit sig till vår reservation. Jag har vid ett flertal tillfällen uttryckt stark kritik mot de orealistiska budgetar ni lagt fram i denna kammare samt mot att ni med ert krav på att minska invandringen med 90 procent skulle bryta mot internationella konventioner som Sverige biträtt.I vår reservation, som ni nu ställt er bakom, skriver vi moderater att skälet till att vi vill få ett bättre fungerande försörjningskrav är att vi vill bibehålla en fortsatt generös invandrings och asylpolitik. Jag måste då förutsätta att ni sverigedemokrater givit upp er målsättning om att minska invandringen med 90 procent och ser fördelarna med en generös invandrings och asylpolitik. Är min slutsats korrekt?Jag vill också nämna något om arbetskraftsinvandring, som Alliansregeringen öppnade dörren för den 15 december 2008. Det var en dörr som hade varit stängd i flera decennier. Ska vi ha en fortsatt bra utveckling i vårt land och kunna bibehålla den välfärd vi har är det helt nödvändigt att det kommer hit människor för att arbeta. Det gäller högkvalificerade arbetstagare såväl som de som kan utföra enklare arbeten.Det som däremot är viktigt att nogsamt följa är att de som kommer hit får de villkor som motsvarar kollektivavtal eller praxis i branschen. Vi vet att det förekommer avarter, men då ska dessa bekämpas, inte användas som ett argument för att begränsa möjligheten att komma till Sverige för att arbeta.Vårt moderata svar på migrationsområdet kan aldrig bli "stäng dörren". Vi tror på rörlighet och den enskilda människans kraft. Däremot har vi en reglerad invandring, vilket innebär att inte alla kan eller får komma. Därför är det viktigt att mottagning och prövning av asylsökande sker på ett bra och rättssäkert sätt, så att vi bibehåller en hög trovärdighet i våra system. Vi måste också se till, såväl för den enskilde som för samhället i stort, att på bästa sätt utnyttja den kraft och förmåga som varje människa besitter.

Herr talman! Vi debatterar i dag tre betänkanden bestående av ett antal migrations och invandrarrelaterade motioner från den allmänna motionstiden. Det är motioner som på allvar berör vår tids kanske största utmaning för rättssäkerheten och som påverkar de förutsättningar som kommuner och landsting har för att fullfölja sina uppdrag. Det handlar om vårt lands kanske viktigaste frågor för framtiden. Egentligen är det svårt att tala i generella termer om migrations och invandringspolitiken i Sverige då spannet är mycket brett. Jag skulle trots allt vilja inleda mitt anförande med några mycket enkla konstateranden.År 2012 beviljades 111 090 uppehållstillstånd i Sverige. År 2013 beviljades 116 587 uppehållstillstånd. År 2014 beviljades 110 610 uppehållstillstånd. Bara sedan 1980 är det snart hela 2 miljoner uppehållstillstånd som har beviljats i Sverige.

Det tar alltså inte hänsyn till merkostnader i termer av välfärdssatsningar, välfärdsförbrukning etcetera. De 27 miljarder som var kostnaden för 2014 är en enorm summa pengar. Det motsvarar nästan hela Sveriges hälso och sjukvårdspolitik eller motsvarar närapå hela anslagen för garantipension, ålderspension och efterlevandeskydd för vuxna tillsammans, eller så kan vi närapå fördubbla hela det månatliga barnbidraget.Trots dessa summor har regeringen i sitt budgetförslag aviserat att ytterligare öka anslagen för detta och kommande år. År 2015 föreslås 34,2 miljarder, år 2016 föreslås 38,6 miljarder och år 2017 hela 40,8 miljarder. När jag nu står här skulle jag vilja ta tillfället i akt att fråga resterande partier: När är det nog? Var går gränsen för dessa kostnader? Ska decemberkartellen fritt få höja skatter och samtidigt rasera vår välfärd, eller är det dags att backa bandet och se till vårt ursprungliga uppdrag att värna och skydda våra egna medborgare? Ni får inte glömma Sveriges hemlösa, våra fattigpensionärer eller våra sjuka. Vi måste börja återuppbygga vår egen välfärd igen, och det kan jag lova er att era väljare också tycker.Herr talman! Tidningsrubrikerna och flertalet uppmärksammade artiklar talar sitt tydliga språk. I Expressen, Dagens Samhälle, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och många andra tidningar är det uppenbart att fler håller på att vakna. Fler, till och med gamla miljöpartister, socialdemokrater och moderater, tar till sig det vi sverigedemokrater har sagt så otroligt länge, och fler väljer att tala ut om vad som kan leda till välfärdsstatens sammanbrott.Politiken på migrationsområdet har havererat totalt, och vi står inför en svår uppgift att lösa de problem som uppstår som en direkt konsekvens av många års vanstyre. Det är en svår uppgift som dock inte är omöjlig om ni här inne bara valde att ta till er det uppenbara. Likt tidigare följer sju av riksdagens åtta partier plikttroget den politiska korrekthetens tecken. Resultatet är som alltid ett hårt slag mot de svagaste i samhället och höga ekonomiska och sociala kostnader för hederliga medborgare.Herr talman! Precis som tidigare finns det dock röster som hävdar att den arbetskraftsinvandring vi ser i dag skulle gynna svensk ekonomi och Sverige som land och att exporten skulle öka eller att mängder med nya företag startas som följd av den förda politiken. Det finns dock ingenting som säger att så är fallet. Det saknar någon som helst grund.Om dagens politik försvarades av ideologiska skäl skulle det vara en sak. Men som det ser ut nu ger det ett löjets skimmer då den ska försvaras med icke-existerande fakta. För att vara någorlunda seriös i denna fråga är det tydligt att vi behöver göra arbetskraftsinvandringen behovsprövad i stället för att ha den fria arbetskraftsinvandring som nu gäller.Sverige har i dag ca 400 000 arbetslösa som säkert inget hellre vill än att ha ett jobb att gå till och kunna försörja sig själva. Dagens regelverk gör att dessa inte bara måste konkurrera med andra arbetslösa om jobben. De måste också konkurrera med hela vår omvärld. Vi säger nej till lönedumpning, och vi säger nej till orimliga arbetsvillkor. Med detta säger vi inte nej till arbetskraftsinvandring som helhet. De företag eller verksamheter som är i behov av specialkompetens som efterfrågas på den inhemska marknaden ska naturligtvis kunna vända sig utomlands.Herr talman! Anhöriginvandrare behandlas i ett av de tre betänkanden vi i dag debatterar. Det är som bekant en av de största invandrargrupperna vi har i dag. Vad som är glädjande är att fler partier än vi motionerar om förslag som syftar till att se över och skärpa regelverket för denna grupp. Av de nästan 2 miljoner uppehållstillstånd som utfärdats sedan 1980, som jag tidigare nämnde, har ca 40 000 uppehållstillstånd beviljats varje år 2012-2014 för denna grupp. Över 42 000 uppehållstillstånd beviljades under 2014, för att vara exakt.Problematiken kring anhöriginvandringen är i dag tudelad. Dels handlar det om vilket regelverk vi vill ha för dem som vill flytta hit, dels handlar det om vilka förutsättningar som ska krävas av den härboende individen. Enligt Migrationsverkets hemsida finns tydligt angivet vilka "icke-regler" som i dag finns. Det står: "Du har rätt att få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som bor i Sverige." Först och främst är uppehållstillstånd ingen rättighet såsom anges på hemsidan, utan det är en möjlighet. Att få sin ansökan prövad, precis på samma sätt som vi värnar asylrätten, är däremot en självklarhet. Nuvarande regelverk är i dag så öppet och så generöst att det knappast är något oväntat att Sveriges invandring är extrem. Det är vida känt runt om i världen att det är till Sverige alla ska. Man kan fråga sig varför. Varför väljer man just Sverige? Är det för vårt fina väder eller för närheten till deras hemländer?Vi har i flertalet följdmotioner till tidigare propositioner ifrågasatt hur ett samboförhållande kan verifieras. Den andra delen av problematiken rör vilka krav som ska ställas på den härboende individen. Enligt nuvarande regler står: "Den person som du ska bo med i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Kravet innebär att han eller hon ska kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. "Observera att den härboende ska kunna försörja sig själv, men den som kommer hit då? Är det verkligen rimligt att nyinflyttade anhöriginvandrare ska kunna nyttja våra trygghetssystem fullt ut på samma sätt som en svensk medborgare? Vi tycker inte det. Det är dags att införa riktiga försörjningskrav även på dem som kommer hit. Självklart ska kärleken kunna sträcka sig över nationsgränserna, och självklart ska människor också ha möjligheten att kunna återförenas i Sverige. Men vi tycker att det är rimligt att den som lever här först ska kunna stå för sin egen försörjning och sedan anhörigas kostnader utan att belasta den svenska välfärden.

Varför skulle inte vi också kunna höja åldersgränsen vid partnerbaserad invandring till 24 år, i enlighet med dansk modell, eller inrätta mer eller mindre självklara krav som dem jag nyligen nämnde? Det är för mig en gåta, herr talman. Men jag hoppas naturligtvis att de utspel som är i rätt riktning också får verkan i reell politik.Jag tänkte även tala om något som ligger mig, och säkert många andra migrationspolitiker, varmt om hjärtat, nämligen flyktinghjälp. Människor flyr för livet från problemområden för att de inget hellre vill än att komma åt något som vi ofta ser som självklart. De vill åt fred, frihet och trygghet, och de flyr till grannlandet för sin säkerhet.Herr talman! De flesta flyktingar behöver inte ta sig hela vägen till Sverige för att komma undan en konflikt. Trots detta fortsätter svenska debattörer att tala om invandringen till Sverige, främst som en solidarisk gest mot flyktingar. För att mätta sina samvetstyngda sinnen väljer man att blunda för verkligheten och för de verkliga problem som sker bortom Sveriges gränser. Men snälla, kära kollegor öppna ögonen! Världen består av mer än bara Sverige, och den dag ni inser detta kommer fler människor att gynnas av svensk välvilja.Hela vårt nuvarande asylmottagande måste reformeras. För att vi ska kunna upprätthålla något så självklart som rätten att söka asyl måste vi också ha långsiktigt hållbara regler. Asyl ska endast beviljas dem som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen samt ett antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR. Naturligtvis ska undantag kunna göras, men i normalfallet är det dessa två punkter som ska avgöra en asylprövning. Vi måste även inrätta skärpningar mot asylfusket, exempelvis genom att kräva identitetshandlingar för att man ska få asylansökan prövad. Och illegala invandrare som vistas i Sverige ska omgående avvisas.En annan viktig aspekt är att Sverige ska efterleva den så kallade Dublinförordningen. Enligt Migrationsverket når ca 70 procent av alla flyktingar Sverige landvägen via ett annat EU-land och ytterligare ett antal via flyg. Ändå avgörs drygt 17 procent av alla asylansökningar i enlighet med förordningen.Att ta ett solidariskt ansvar talar många om här i kammaren, men ansvaret tycks ta slut så fort det inte handlar om flyktinghjälp i hemlandet. Man skryter om en hög biståndsbudget samtidigt som det inte finns något annat EU-land som tar så mycket från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagning som Sverige gör. Detta är något som Sverige har fått stenhård kritik för. Och den kritiken delar jag och Sverigedemokraterna.Herr talman! Avslutningsvis står jag bakom samtliga SD-reservationer men yrkar för tids vinnande bifall bara till reservation 1, 4 och 13 i SfU11 samt till samtliga SD-reservationer i SfU12 och SfU13.

Herr talman! Alliansregeringen införde 2010 försörjningskrav. Argument för det var att det bedömdes skapa drivkrafter för jobb, vilket är bra för dem som är anknytningspersoner men också för att anhöriga ska komma till lite mer ordnade förhållanden. Skälet till försörjningskravet är inte att minska invandring utan att ge bättre förutsättningar. Och det har vi skrivit som bakgrund till varför vi tycker att man ska se över försörjningskravet; vi vill bibehålla en hög, generös invandrings och asylpolitik.I mitt anförande ställde jag en fråga till Markus Wiechel, men jag kunde inte riktigt uppfatta ett svar. Ni har, under många år, tydligt och hårt drivit att ni ska minska invandringen med 90 procent, Markus Wiechel. Det står i bjärt kontrast till vårt skäl till försörjningskrav.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Migration, Anhörig-invandring och Arbets-kraftsinvandringNi införde försörjningskrav, Mikael Cederbratt. Men problemet är att det finns så många undantag att kraven nästan inte gäller. Jag kan tycka att ni allianspolitiker kanske mer borde stå för en arbetslinje, dessutom kopplad till den arbetskraftsinvandring som ni har talat om.Jag gläds åt att få höra att ni vill fortsätta ha en generös invandring till Sverige. Nej, jag gläds inte åt det faktumet, men jag gläds åt att ni är raka och erkänner det med tanke på de utspel ni gör. Inga väljare ska känna sig lurade. Det är trots allt många som tror att ni verkar gå i en sundare riktning och vill skärpa eller strypa invandringen till Sverige, åtminstone tills vi har lyckats klara av de problem som vi står inför i dag.Mikael Cederbratt talade i sitt anförande om alla människor som kommer till Sverige genom arbetskraftsinvandring. Det stämmer att väldigt många kommer på det sättet. Men det finns andra problem kopplade till det. Till exempel saknas 230 000 lägenheter. Trångboddheten blir värre. Och vi har 400 000 arbetslösa i Sverige som inget annat vill än att gå till ett eget jobb. Nu måste de konkurrera med övriga världen. Hur går det ihop, Mikael Cederbratt?
Herr talman! Jag måste böja på huvudet av respekt för Markus Wiechels sätt att inte svara på min fråga. Han talar om precis allt annat men svarar inte på min fråga.Ni vill minska invandringen med 90 procent, Markus Wiechel. Om man har det målet bryter man mot konventioner, både Genèvekonventionen och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt ställer ni er bakom vårt ställningstagande och våra skäl till att se över försörjningskravet, nämligen att bibehålla en generös asyl och invandringspolitik.Hur kan man ställa sig bakom något sådant när man samtidigt säger 90 procent? Antingen står ni inte för 90 procent eller inte för en generös invandringspolitik. I så fall undrar jag varför i all världen ni ställer er bakom detta.
Herr talman! Jag vet inte vilka konventioner som vi skulle bryta mot. Vilka konventioner bryter våra grannländer mot som Sverige har skrivit under? Jag ställde den frågan till ansvarig minister tidigare, och av svaret att döma skulle vi inte bryta mot några konventioner. Möjligtvis skulle man bryta mot den politik som man har valt att föra i Sverige i dag. Men det är inga internationella konventioner.Och nej, vi vill inte fortsätta med den politik som förs i dag. Vi vill ha en striktare migrationspolitik. Det är inget konstigt med det. Och jag ser egentligen inte varför våra ställningstaganden i dag skulle göra någon skillnad när det gäller det.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Migration, Anhörig-invandring och Arbets-kraftsinvandringDet känns lite konstigt att säga det här. Grejen är att jag precis yrkade avslag på en massa förslag som jag egentligen tycker är bra. Vissa av dem är dessutom både viktiga och brådskande. Det gäller bland annat flera motioner som jag själv har skrivit.Jag tror inte att detta är helt enkelt för folk som sitter hemma vid tv:n eller sitter här på åhörarläktaren att förstå, men så här gör vi hela tiden i riksdagen. Själv hade jag ingen koll på det förrän jag plötsligt hamnade här. När jag i höstas blev invald i riksdagen trodde jag att det var i kammaren som slaget skulle stå, att det var här som vi skulle övertyga varandra om att byta åsikt och att varje knapptryckning vid voteringarna skulle vara avgörande. Men så är det ju inte riktigt.Besluten har fattats långt tidigare. Långsiktig strategi är många gånger viktigare än de enskilda sakfrågorna. Personligen tycker jag att den här delen av mitt uppdrag är lite jobbig. Det känns lite som ett poserande, lite som att spela teater.En annan del i detta är såklart spelet kring enskilda motioner. Egentligen är det rätt underligt att vi varje höst lägger så mycket energi på att skriva enskilda motioner när vi ändå vet att sannolikheten är minimal för att de ska röstas igenom. Visst kan motionerna generera uppmärksamhet i medierna, men frågan är om det inte vore både enklare och billigare om vi lade tiden på att skriva debattartiklar i stället för att ge en massa människor falska förhoppningar.Men för mig är det ändå viktigt att ta den här chansen och med några ord förklara varför vi i Centerpartiet bara har valt att fullt ut stötta två motioner på det här väldigt viktiga området. Just nu är vi, precis som de flesta andra partier, i en fas där vi utvecklar en ny politik på flera områden. Jag leder själv arbetsgruppen som inför vår stämma i höst ska lägga fram nya förslag på migrations och integrationsområdet. I det arbetet är det väldigt viktigt att vi vågar vrida och vända på vartenda ställningstagande. I ett läge där så många människor är på flykt och väljer att söka sig till Sverige vore det totalt oansvarigt att inte ta det här på fullaste allvar. Det är ju nästan ett halvår sedan som vi skrev de motioner som vi i dag behandlar. För mig personligen har det varit ett halvår fyllt av ny kunskap och nya insikter, och jag vet att många med mig känner likadant. Att i det läget hårt driva på för att förändra migrationspolitiken åt det ena eller det andra hållet vore inte riktigt trovärdigt. Ganska ofta blir jag frustrerad över att saker tar en sådan tid inom politiken, och just nu är det verkligen bråttom, men jag inser samtidigt vikten av att vi inte fattar ogenomtänkta eller dåligt förankrade beslut som kan dra i väg i helt fel riktning.De tre motioner vi ändå har valt att reservera oss för är dels en alliansgemensam motion, dels två partimotioner som alla vi i riksdagsgruppen har skrivit under. Den ena handlar om ökad jämställdhet och en översyn av den så kallade tvåårsregeln som - trots flera förbättringar under senare tid - fortfarande gör att många som utsätts för våld av sin partner inte vågar söka hjälp, eftersom risken finns att man då blir utvisad. Vi står bakom den reservationen, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den.De andra två motionerna handlar om bättre villkor för arbetskraftsinvandring. Med det ökande antalet asylsökande har diskussionerna om arbetskraftsinvandringen till viss del stannat av. Kanske har vi lite svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Men även om det är enormt viktigt att vi löser de stora utmaningar som vi står inför gällande flyktingmottagandet måste vi samtidigt förenkla för dem som lyckats få jobb i Sverige och vill komma hit. Företagen vittnar om hur krångel och långa handläggningstider fortfarande ställer till det. Jag får ofta mejl och andra inspel från enskilda personer som har drabbats väldigt hårt av hålen i det här systemet. Och samtidigt vet vi ju alla hur enormt viktigt det är att svenska företag lyckas få tag i den kompetens som saknas. Det där verkar vara lite svårt för många att förstå. Jag pratar ofta om detta när jag är ute, att människor är arbetslösa i Sverige samtidigt som det är stor arbetskraftsbrist inom en mängd yrken. Visst är matchningen enormt viktig. Vi måste få den att fungera mycket bättre än vad den gör i dag.

I januari presenterade vi i Centerpartiet en rapport med 20 konkreta förslag för en förbättrad integration, och de förslagen behöver bli verklighet snarast möjligt. I dag diskuterar vi migration, alltså vilka som ska få komma till Sverige och på vilka grunder. Även om man skulle genomföra alla förslag som ligger på bordet kommer det under överskådlig tid att komma väldigt många människor till Sverige. Man kan tycka vad man vill om det, men jag tycker att det vore bra om fler lade lite mer energi på att diskutera vad vi måste förändra för att förbättra situationen när människor väl är här.

Herr talman! Än en gång får man höra att de problem som finns i dag med segregation och utanförskap - jag antar att det är många av de problemen som Johanna Jönsson hänvisar till - ska rättas till. Problemet är ju att varken Centerpartiet tillsammans med den övriga alliansregeringen under åtta år eller den nuvarande socialdemokratiska regeringen har någon lösning på dagens problem just för att det kommer alldeles för många hit.Nu vet jag att Johanna Jönsson företräder ett parti som värnar massinvandringen till Sverige. Av den enkla anledningen vill jag fråga: På vilket sätt ska man komma till rätta med problemen? Inser ni inte att det är volymerna som måste förändras?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Migration, Anhörig-invandring och Arbets-kraftsinvandringJa, vi har lagt fram en rapport med 20 konkreta förslag. Det är ett första steg, men det är fortfarande 20 väldigt konkreta förslag. Om du vill kan jag lätt ge dig länken, för det räcker inte med 1 minut och 20 sekunder, som jag har kvar av min talartid, för att redovisa förslagen. Jag har också tidigare sagt att jag har ungefär 50 förslag som ligger på mitt skrivbord. Det är en lång lista med förslag som vi behandlar just nu i vår arbetsgrupp, som jag nämnde, och som ska ta fram ett program inför vår stämma i höst. Eftersom vi jobbar i partier här är det viktigt att vi ger vårt parti en chans att gå igenom förslagen och fatta beslut innan jag driver dem stenhårt här i kammaren. Det var det som jag försökte att säga.Men det finns saker att göra, och det vet ju du också. Systemen är trasiga, och jag tar på mig ansvaret ännu en gång för att vi i Alliansen inte gjorde tillräckligt. Vi åstadkom vissa saker och förändrade vissa system. Vissa saker blev bra, och andra saker blev mindre bra. Då behövs det kanske en förändring igen. Vi måste göra massor av saker. Vi måste fixa bostadsbristen. Den är enorm, och du nämnde den själv i ditt anförande. Det är en jätteviktig fråga. Vi har några förslag till hur man skulle kunna göra det kortsiktigt. Vi har också en grupp som jobbar med det mer långsiktigt. Det finns definitivt saker att göra med Arbetsförmedlingens arbete som försätter folk i passivitet. Kommunernas mottaganden måste också förbättras.
Herr talman! Jag ställde frågan för att ni hittills inte har lyckats med någonting. Det kan vara värt för flera att få reda på att ni fortsätter med en havererad politik, en politik som inte fungerar. Ni fortsätter att fylla på problemen genom att öka mottagandet. Det finns inga bostäder och mycket dåligt med jobb. Segregationen och utanförskapsområdena ökar. Kort sagt: Man fortsätter med en politik som inte fungerar. Det spelar ingen roll att man säger att man har lösningar, för de hjälper ju inte. Det går inte om man inte ändrar volymerna. Man måste minska invandringen om det över huvud taget ska gå att lösa de här problemen.Jag förstår att Johanna Jönsson och övriga i Alliansen vill upprätthålla den generösa asylpolitiken i Sverige. Det är mycket tydligt.

Herr talman! Jag vill verkligen inte vara oartig, men det är lite som en skiva som hakat upp sig. Det är volymerna, volymerna, volymerna hela tiden. Jag hör inte någonsin från ert håll vad vi ska göra för att förbättra situationen när människor väl är här, Markus Wiechel. Du säger att vi kommer med samma förslag men att det inte leder till någon förbättring och att vi därför inte ska komma med några förslag. Ni säger ju hela tiden sådant som ni vet inte kommer att bli verklighet eftersom ni inte har något stöd för det i kammaren. Därför kanske också ni ska börja fundera på vad ni kan göra, vara lite mer pragmatiska. Det är vi som sitter i den här kammaren som måste förändra politiken. Hur kan vi påverka när det trots allt fortsätter att komma många människor?Även om vi skulle göra vissa justeringar kommer det att komma jättemånga människor. Hur ska vi hantera den situationen i en globaliserad värld, i en värld där teknikutvecklingen går så fort som den gör? Människor bor redan spridda över hela världen och umgås med varandra. Människor kommer att fortsätta att komma. Så ser det ut överallt. Där man bygger murar där bygger folk tunnlar. Om vi försvårar för folk att ta sig över Medelhavet kommer de hit på andra vägar. Det vet du också. Alltså behöver vi förbättra situationen när människorna väl är här.Du sa att vi har ett så generöst mottagande i Sverige. Jag hör ordet generös hela tiden, och varenda gång blir jag lite illamående. Om man fortsätter att kalla dagens system för generöst har man ingen aning om alla de människor som fastnar i det "generösa" systemet och alla som dör i Medelhavet. Du stod själv i talarstolen och sa att det är synd om flyktingarna. Hur generöst är systemet om det fortsätter att dö människor och om människor fortsätter att bli fast i tältläger i Libanon? Det klingar lika falskt som alltid.

Herr talman! Under det senaste året har liberala ledarsidor nästan dagligen uppmanat oss att våga prata om volymer eller våga prata om kostnader. Tvärtomspråket, som vi länge hört i Danmark, om att humanism, anständighet och godhet är naiva och dåliga egenskaper, lite suspekta, börjar alltmer eka även i den svenska debatten.Migrationspolitiska förslag om skärpt anhöriginvandring, språkkrav och temporära uppehållstillstånd som presenterats av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet verkar vara svar på dessa uppmaningar. Blickar vi ut i Europa ser vi att det inte finns någon mellanväg mellan rasism och humanism, utan den vägen leder ovillkorligen till normalisering av rasismen. Som ett skamligt kvitto på det jublar Sverigedemokraterna i gårdagens debattartikel i Expressen över delar av de borgerliga förslagen. Centerpartiet är ett välkommet undantag i det sammanhanget.. Svaren på de frågorna varierar beroende på var på höger-vänster-skalan partierna befinner sig. Men när det rör just flyktingpolitiken är det tyvärr numera legitimt för flera av de borgerliga partierna att fundera på om vi ska kunna neka fler trygghet. För Vänsterpartiet kommer den frågeställningen aldrig att vara godtagbar.Arbetslöshet, bostadsbrist, dåliga skolor och usel äldreomsorg är problem som vi som arbetarrörelse har tacklat förr. Vi löste dem genom att bygga en välfärdsstat med möjlighet till bostad, utbildning och arbete, rätt till trygghet för arbetslösa och sjuka och omsorg om barn och gamla. Lösningarna ser inte annorlunda ut i dag bara för att några av oss som behöver dessa saker nu heter Ibrahim, Said eller Dusic.Visst står vi nu inför utmaningar. Inte sedan andra världskriget har lika många människor varit på flykt. Av 50 miljoner på flykt kom 1 procent till Europa förra året. Det motsvarar 1 promille av EU:s befolkning. Av dessa fick 33 500 asyl i Sverige.

För oss är det självklart att rätten till familj inte är förbehållen enbart de rika, de med en bra bostad. Det är dessutom mycket svårt att begripa på vilket sätt inkluderingen av nyanlända underlättas av att man längtar efter, saknar och oroar sig för sina familjemedlemmar. Det finns ingen forskning alls som stöder det antagandet - det är bara att själv tänka efter - lika lite som det finns forskning som stöder att tillfälliga uppehållstillstånd skulle främja människors möjlighet att etablera sig i Sverige. Alltså måste det ligga andra motiv bakom kraven.Herr talman! Det är också viktigt för oss i Vänsterpartiet att tvåårsregeln ändras så att kvinnor som kärleksinvandrat får möjlighet att lämna en våldsam relation redan när första slaget faller. Så är det inte i dag. Det måste vi göra någonting åt.Herr talman! I år är det 20 år sedan folkmordet i Srebrenica. 80 000 bosnier kom till Sverige och är nu en del av oss, vårt samhälle och vår historia. Det är det som dagens debatt handlar om, vem vi vill vara. Jag undrar om vi vill kunna se tillbaka och säga: Vi gjorde vårt yttersta för att ge skydd åt dem som behövde det, vi mötte flyktingkatastrofer och enormt mänskligt lidande med Sveriges allra bästa sidor, välorganiserat och solidariskt. Eller vill vi vara de som vände ryggen, de som själva satt trygga och ändå försökte göra det så svårt som möjligt för medmänniskor i behov av skydd att nå säkerhet?Det har alltid funnits några som sagt att det inte går, att det kommer för många. De sa det när Europas judar behövde skydd under Förintelsen, när bosnier flydde undan folkmord under kriget i forna Jugoslavien, och de säger det nu när syrier kämpar för att komma undan det blodiga inbördeskriget. Men vi är så många fler som känner stolthet över Raoul Wallenberg och de vita bussarna och över alla de chilenare och bosnier som är en del av oss. För Vänsterpartiet är svaret därför enkelt: Vi vet att medmänsklighet vinner i längden, och det är det vi pratar om i dag.Världen och Sverige kommer aldrig att bli en bättre plats om det politiska samtalet ska handla om hur vi kan göra mindre, hur vi kan smita undan vårt medmänskliga ansvar. Fler behöver göra mer.

Sverige ska vara en tydlig och klar röst i EU och visa att fler kan göra mer. Det gör vi genom att fortsätta att visa vägen.Herr talman! Arbetskraftsinvandringslagstiftningen som gäller i dag kom till stånd i en överenskommelse mellan den borgerliga regeringen och Miljöpartiet, som herr talmannen mycket väl vet. Lagstiftningen präglas av att alla risker och allt ansvar läggs på arbetstagaren. Arbetsgivaren har mycket lätt att välja och vraka bland arbetskraft och göra sig av med den när det passar.Fackliga representanter berättar med ilska och sorg om konsekvenserna av en lagstiftning som har ett så enögt arbetsgivarperspektiv. De berättar om arbetare från hela världen som betalat stora summor till mellanhänder för ett arbetstillstånd. Arbetarna har först utlovats kollektivavtalsenlig lön och rimliga arbetsvillkor men sedan vid ankomst till Sverige fått löner långt under miniminivå. De får bo hos arbetsgivaren och jobba ändlösa pass.Även om det har gjorts välbehövliga ändringar för att få till bättre kontroller av arbetsgivare och arbetsförhållanden består den ojämlika maktfördelningen. Det är arbetstagaren som får ta smällen. Det är arbetstagaren som får ta alla risker.Vänsterpartiet utgår från att en socialdemokratisk regering med Miljöpartiet inte kan acceptera en sådan maktobalans i längden. Vi välkomnar att det finns en vilja att utreda möjligheterna att göra arbetserbjudandet bindande.

Herr talman! Christina Höj Larsen försöker framstå som om hon på riktigt bryr sig om att hjälpa väldigt många människor undan krig. Det skulle jag ha all respekt för om så var fallet. Tyvärr talar hennes politik rakt mot det.Jag tänker visa någonting som har spridits i sociala medier. Det här cirkeldiagrammet visar de numera över 52 miljoner människor som är på flykt runt om i världen. 99,84 procent av dem befinner sig i ett annat land än Sverige. 0,16 procent befinner sig i Sverige. Trots det avsätter den nuvarande regeringen med stöd från bland annat Vänsterpartiet nästan 8 1⁄2 miljard till flyktingmottagningen till Sverige men bara några hundra miljoner till närområdet, till UNHCR.Min fråga till Christina Höj Larsen är: Var är de satsningarna? Varför bryr man sig om det fåtal förhållandevis välmående personer som har lyckats ta sig hit? Det är personer som redan har tagit sig till ett annat land, till trygghet, och sedan aktivt har sökt sig till Sverige. Det är personer som har det förhållandevis bra.
Herr talman! Det är ärligt talat beklämmande att höra Markus Wiechel återigen låta påskina att det finns ett val mellan att hjälpa människor i närområdet och att hjälpa människor som är i Sverige. Ofta säger SD att vi ska hjälpa människor på plats. De som är här i Sverige är på plats. De är hos oss. Vi ska hjälpa dem.Det stora, blodiga inbördeskrig vi nu bevittnar i Syrien sker på tröskeln till Europa. Jag tror att även Markus Wiechel förstår det och vet hur geografin ser ut. Grannländerna har tagit emot 3 1⁄2 miljon människor, och - återigen - miljontals är på flykt inne i Syrien.Självklart är det så att när ett så allvarligt krig pågår på tröskeln till Europa kommer några att söka sig till Europa. Turkiet har tagit emot otroligt många. Och jag tycker att det är ganska självklart att Europa klarar av att ta emot mer än 1 promille.

Herr talman! Det finns inget val. Jo, det finns ett val. Till att börja med kan man förändra signalpolitiken. Man kan se till att fler inte söker sig hit och dessutom jobba mot flyktingsmugglare och kriminella ligor.De människor som kommer till Sverige har haft ett val. De har aktivt sökt sig hit. Skulle det vara så att man på något sätt vill utvidga vidarebosättningssystemet är det en sak. Men jag har inte hört Christina Höj Larsen säga det, utan det hon har sagt är att hon vill ge förmåner till dem som har det så pass gott ställt att de kan betala flyktingsmugglare för en biljett till Sverige som kan landa på 100 000 per person eller vad det nu handlar om.Det här är inte en politik som handlar om ren flyktinghjälp, för samtidigt försvarar man en politik där man tar pengar från biståndsbudgeten. Man försvarar en politik där man tar pengar från dem som inte har något annat val än att fly till grannländerna och sitta i de här lägren.Varför tror Christina Höj Larsen att grannländerna till exempelvis Syrien stänger sina gränser? Är det för att de inte vill hjälpa människor? Det tror inte jag. Skälet är att deras system överbelastas. De får inte tillräckligt med stöd. Och svaret på det är att vi ska släppa in människor som har det så gott ställt att de kan ta sig hit. Man struntar fullständigt i de människor som inte har något val. Det är ingen human politik, Christina Höj Larsen.
Herr talman! I vanlig ordning finns det väldigt många felaktigheter i det SD påstår.Först och främst står inte Vänsterpartiet bakom avräkningarna i biståndsbudgeten. Vi tycker inte att det är ett bra sätt att hantera den frågan.Ja, det finns ett val. SD gör alltid det valet väldigt tydligt: Ni väljer alltid att stå bakom skattesänkningarna för de rikaste. Ni väljer en politik som gör att vi inte har pengar till välfärden. Vid den senaste budgetomröstningen valde ni att rösta mot satsningar på dem som har minst i vårt samhälle. Ni röstade mot underhållsstöd till ensamstående, mot bättre möjligheter för pensionärer.Samtidigt, när ni gör det valet, är ni konsekvent så ohederliga att ni skyller på invandringen. Så ser ett parti ut som inte bara är rasistiskt utan som är ett rasistiskt högerparti. Ni väljer att låta riskkapitalet fortsätta dränera vår välfärd när vi faktiskt har möjligheter att sätta stopp för det. Samtidigt skyller ni på de människor som behöver skydd. Det är inget annat än ohederligt.

Herr talman! Vårt samhälle och vårt välstånd bygger på öppenhet mot omvärlden. Att personer flyttar till Sverige för att jobba, studera, bygga en trygg framtid eller leva med den de älskar gör Sverige till ett rikare land. Stängda gränser gör oss fattigare.Sverige har varit och ska fortsätta vara ett öppet, tolerant och dynamiskt land. Detta bidrar till vårt lands utveckling och till ekonomisk tillväxt, och det är grunden till vårt välfärdssamhälle. De människor som under årens lopp har kommit hit, oavsett om de flytt eller kommit hit av andra skäl, har alla på olika sätt berikat vårt land.I det kortsiktiga perspektivet krävs insatser för att stötta och hjälpa individen att komma in i vårt samhälle. På lång sikt bidrar vår öppenhet positivt till Sveriges utveckling.I dag bor här människor med rötter i världens alla hörn, och det talas nästan alla språk. Detta är en enorm konkurrensfördel som ger oss fantastiska möjligheter på den globala marknaden. Studier pekar på att företag som anställer personer med utländsk bakgrund ökar både sin export och sin import.Sverige står inför samma faktum som många andra länder: Fler och fler blir äldre samtidigt som vi är färre i arbetsför ålder. För att klara framtidens välfärd behövs det fler människor som arbetar, och här spelar de utrikes födda en mycket viktig roll. I dag är var tredje läkare, var fjärde tandläkare och nästan var tredje högskole och universitetslärare född utrikes. Hälften av dem som jobbar inom hotell och kontorsstädning har också sina rötter i ett annat land. Att det kommer fler invånare till Sverige är bra. Det skapar utveckling i vårt land.På grund av krig och förföljelse flyr människor för sina liv just nu. Inte sedan andra världskriget har så många varit på flykt som i dag. Antalet som nu söker skydd i vårt land är det högsta i modern tid - inte ens under Balkankriget kom vi upp i detta antal. Tyvärr ser vi inte i dagsläget något slut på konflikterna, utan de kommer troligen att fortgå den närmaste tiden. Vi kan dock dra lärdom av vad som skedde under Balkankriget. Det gick bra för de flyktingar som då kom till Sverige. Många har stannat kvar här, och i dag är de med och bidrar till Sveriges välfärd. Sju av tio av dem som kom hit har jobb i dag, och bland dem som var barn eller unga när de kom till Sverige har åtta av tio arbete. Vi ser att andelen som i dag studerar på högskolan är större bland dem som flydde hit som barn än den är bland svenskfödda ungdomar.Mycket har hänt med migrations och integrationspolitiken sedan 90-talet, det mesta till det bättre. Men vi har fortfarande stora utmaningar framför oss och måste hjälpas åt för att ge de mest utsatta människorna som flyr krig, förföljelse och förtryck det skydd som de behöver i vårt land. Men det måste också vara så att alla övriga EU-länder tar sitt ansvar och också tar emot de personer som är i behov av skydd på grund av konflikt och förföljelse.En grupp som är särskilt utsatt i dessa sammanhang är hbt-personer, det vill säga homo, bi och transsexuella personer. Många av dessa individer har varit tvingade att dölja sin sexuella läggning i sitt hemland, då det har inneburit fara för livet om de skulle bli avslöjade. I dag är fruktan eller förtryck på grund sexuell läggning, kön eller könsuttryck skäl för asyl. Men en person som har dolt sin sexuella läggning i hemlandet men även i Sverige anses inte riskera förföljelse för sin läggning om hen fortsätter att dölja den. Folkpartiet anser inte att personer ska nekas asyl för att de inte vågat komma ut ur garderoben på grund av hemlandets lagar och förtryckande normer. Därför anser vi att rättstillämpningen bör utvärderas vad gäller hbt-personers möjligheter att beviljas asyl i Sverige.

Herr talman! Jag uppskattar välvilja och att de som kommer hit ska få arbete och så vidare. Men än en gång vill jag upprepa att den politik ni har fört under åtta år inte har hjälpt. I dag är 40 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige utrikes födda. Man har tidigare talat om att det behövs mer människor i Sverige, precis som Emma Carlsson Löfdahl sa i sitt anförande, men nu har nästan alla 40-talister gått i pension och arbetslösheten är fortfarande väldigt hög. Väldigt många av dem som kommer till Sverige får helt enkelt inte jobb. Det tar ungefär åtta år tills hälften av dem har fått ett första jobb, och många av de jobben är statligt subventionerade.
Herr talman! Mycket har gjorts för att vi ska få en fungerande integration, men det finns mycket kvar att göra. Det håller jag med om. Det tar tid för våra nya svenskar att komma in i samhället, och tyvärr har det tagit för lång tid. Därför har vi gjort en hel del förändringar för att skynda på tiden från det att man kommer till landet till det att man får arbete.Sedan är det så fiffigt att jobben inte är konstanta. I Sveriges riksdag har vi 349 ledamöter - det kan vi ändra på, men det är ganska stadigt och kommer så att förbli. När det kommer människor till Sverige är inte antalet jobb konstant, utan ju fler människor som kommer till Sverige, desto fler arbeten kommer det att skapas.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Migration, Anhörig-invandring och Arbets-kraftsinvandringJag håller med om att det är väldigt mycket kvar att göra.

Det är det som är problemet. Man kan ha hur många förslag som helst, men om man inte vet hur man ska hantera problemet, varför ska man då fortsätta?
Herr talman! Markus Wiechel säger att vi fortsätter med "införsel av människor". Mig veterligen är det inte någon här som har varit med och "fört in" några människor i det här landet. Men vad vi ser är att det pågår krig och förtryck runt om i världen. Människor flyr för sina liv, och de behöver skydd. Då måste vi i det här landet ställa upp och hjälpa till.Vi får ofta höra frågan: Vad gör ni politiker? Ja, vi kan göra väldigt mycket. Men jag skulle också vilja fråga: Vad gör du som privatperson, och vad gör civilsamhället för att hjälpa och stödja våra nya svenskar att komma in i samhället?

Herr talman! Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation 3 i SfU11, reservation 4 i SfU12 och reservation 4, en gemensam alliansmotion, i SfU13.Herr talman! Migration är i grunden en positiv kraft som bidrar till ett öppnare och rikare samhälle. Målet bör vara att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten, underlättar rörlighet över gränserna och tillvaratar migrationens utvecklingseffekter. Sverige är bundet av folkrättsliga förpliktelser inom såväl internationell flyktingrätt som mänskliga rättigheter i övrigt. Och Sverige bör fortsätta att vara en fristad för människor på flykt undan krig och förföljelse.Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det handlar bland annat om den debatt eller brist på debatt som vi har haft i Sverige under en lång tid. Det här är kanske det mest infekterade området inom politiken på senare år. Det är minerad mark, där man som politiker drar sig för att sätta ned foten och kritisera det som fungerar mindre bra och är dålig på att lyssna in den oro som finns i stora delar av samhället. Men det finns inte bara oro. Det finns väldigt många goda exempel på insatser av både privatpersoner och ideella organisationer.Bashar Sharifah, 34 år, kom till Sverige från Aleppo i Syrien och hamnade i en flyktinganläggning utanför Uddevalla. En eldsjäl vid namn Berit af Geijerstam besökte anläggningen och kom i kontakt med Bashar. Han berättade om sin strapatsrika resa till Sverige. Han berättade också att han var professionell cellist. Berit af Geijerstam tog med honom på konsert i Uddevalla. Det var början till att Bashar Sharifah kom in i det svenska samhället. Han blev nyss klar med en utbildning. Han vill börja jobba. Sedan vill han fortsätta studera. Hans mål här i Sverige och i livet är att bli musiklärare och bidra till samhällsutvecklingen.I julas kom hans cello, skickad från Syrien, faktiskt i gott skick trots en lång resa. Det var alldeles innan han själv tog plats i kammarorkestern och blev en del av den, en del av ett sammanhang. Bashar Sharifah bidrar nu med sin cellostämma, som letar sig fram i partituret av Ludwig van Beethoven eller Pietro Mascagni. Men utan Berit af Geijerstam och andra ideella krafter hade han kanske aldrig fått komma in så bra i det svenska samhället.Det här är ett exempel på hur ideella krafter gör goda insatser. Det borde uppmuntras - eller hur? Det handlar också om ideella organisationer som hjälper människor på plats i hemlandet, till exempel dem som tigger på våra gator. Det finns lysande exempel på hur organisationer som arbetar i Rumänien och Bulgarien bidrar till att förbättra situationen på hemmaplan för dem som tigger.Herr talman! Varje dag flyr människor undan förföljelse, krig och förtryck. Bilderna blir nästan omöjliga att ta in. Bland de mest förföljda i dag är kristna, som inte tillåts utöva sin tro. Vi ser hur personer halshuggs eller skjuts på plats på grund av sin religion. 80 procent av all religiös förföljelse i dag drabbar troende kristna. Det handlar om den mest förföljda religiösa rörelsen i världen. Var elfte minut, sju dagar i veckan och 365 dagar om året dödas en person till följd av sin kristna tro.På andra platser ställs muslimer mot muslimer. Vi ser massgravar. Vi ser pojkar med vapen och mammor och pappor som bär på blodiga barn. Blickarna är tomma. Vi ser tusentals personer som är på flykt i bräckliga båtar över Medelhavet. Många har drunknat. Andra har lyckats ta sig till Europa.Många kommer till Sverige, och vi kristdemokrater vill fortsätta att skydda människor i nöd. Varje asylsökande bör få den rättssäkra prövning som han eller hon har rätt till. Men det ställer oss inför stora utmaningar. Vi kristdemokrater vill ta oss an de här utmaningarna med egna förslag som vi tror kommer att förbättra migrationen och därmed integrationen i Sverige.Vi vill att handläggningstiden för personer som kommer från så kallade säkra länder ska kortas. Vi har ungefär 8 000 personer som inte har skyddsbehov och som kommer att skickas tillbaka till sitt hemland i år. Ändå ska de först igenom asylprocessen. Det tar tid, och det kostar mycket pengar.Vi vill införa tillfälliga uppehållstillstånd för dem som får asyl. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som etablerat sig på arbetsmarknaden under dessa tre år ska få ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte kvarstår. Att arbeta säkrar därmed rätten att stanna i Sverige.Herr talman! Lagen om eget boende, EBO, har lett till trångboddhet, flyttkaruseller och utanförskap. EBO gör också att många invandrare flyttar till samma kommuner, där de ofta blir inneboende. Det förekommer också otillåten handel med adresser.Vi vill minska bostadsbristen för de asylsökande och samtidigt minska samhällets kostnader för mottagandet genom bland annat statliga hyresgarantier till bygge av modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Migrationsverket bör även få tillstånd att självt äga asylboenden.Sverige tar en stor del av ansvaret för det internationella skyddet av flyktingar i jämförelse med andra EU-länder. Vi kristdemokrater anser att fler länder måste ta sitt ansvar för flyktingmottagandet. De EU-länder som bryter mot gemensamma asylregler ska påföras kännbara sanktioner. Sverige ska också verka för en ökad vidarebosättning inom EU och för att alla 28 medlemsstater faktiskt ska delta i UNHCR:s vidarebosättningsprogram. Sverige bör även verka för att ge FN:s flyktingkommissariat en mer framträdande roll.Familjen är i många kulturer inte begränsad till kärnfamiljen, utan det är brukligt att man tar ansvar för sina föräldrar när de blir äldre. Före 1996 fanns det en så kallad sista-länken-bestämmelse, som omfattade en person vars samtliga nära släktingar var bosatta i Sverige. Den gav gamla föräldrar med barn i Sverige möjlighet att återförenas med sin familj. Kristdemokraterna motsatte sig att denna bestämmelse avskaffades och har sedan dess arbetat för att den ska återinföras. Att inte ge möjlighet att komma hit för en person vars samtliga nära släktingar är bosatta i Sverige är inhumant. Vi vill att sista-länken-bestämmelsen återinförs, tillsammans med någon form av krav på försörjning.Sveriges förmåga att attrahera arbetskraftsinvandrare är en avgörande framtidsfråga. Den svenska befolkningen blir allt äldre, och många äldre har redan lämnat arbetslivet. Sverige står inför en situation där antalet pensionärer ökar i förhållande till den arbetande befolkningen. Behovet av vård och omsorg kommer också att öka till följd av att befolkningen blir allt äldre.När pensionärerna blir fler måste fler arbeta för att upprätthålla välfärden. Ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring som ett komplement till åtgärder för att ta till vara arbetskraft kommer att ha stor betydelse för Sveriges förmåga att möta den här utmaningen.Herr talman! Jag vill avsluta där jag började. Migration är i grunden en positiv kraft som bidrar till ett öppnare och rikare samhälle. Vi kristdemokrater vill stärka möjligheten att komma in i samhället och utveckla ett värdigt liv, så som Bashar Sharifah med hjälp av en eldsjäl och andra goda krafter fick möjlighet att göra.

Herr talman! Jag tänker inte ta replik på Roland Utbult, utan jag går upp för att rätta ett fel som jag gjorde när jag yrkade eftersom jag satt med ett gammalt betänkande när jag skrev.Jag vill yrka bifall till motion 2316 i SfU11, som numera är reservation 6.

Herr talman! Tack, Roland Utbult, för ett intressant anförande!Kristdemokraterna börjar i flera frågor närma sig Sverigedemokraternas politik. Ett exempel på detta är kritiken mot EBO-lagstiftningen. Det här är frågor som vi har drivit i flera år, men vi har saknat stöd för dem från bland annat Kristdemokraterna.
Herr talman! Tack, Markus Wiechel, för frågan! Oavsett vilka förslag som olika partier kommer med i riksdagen och oavsett vad Sverigedemokraterna lägger fram för förslag så lägger vi fram våra egna förslag. Det kan vara så att de sammanfaller på något vis, men vi lägger fram våra förslag och reserverar oss för dem, och ni reserverar er för era förslag. Det är så det går till.Jag skulle också vilja säga att det finns en avsevärd skillnad som jag tror att ni i Sverigedemokraterna behöver bearbeta, och det är synen på just människovärdet, alltså hur man ser på den enskilda människan. Jag talar inte om grupper utan om den enskilda människan som kämpar sig ur dessa oerhörda trauman och obeskrivliga förföljelser.I vårt parti har vi synen att varje människa har ett okränkbart värde, oavsett religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Herr talman! Roland Utbult nämnde i sitt anförande tidigare att migration i grunden är något positivt. Jag skulle vilja ändra det lite och kan väl säga som så att migration kanNär Roland Utbult talar om människovärde ser jag inte riktigt vart han vill komma.

Herr talman! Först och främst vill jag vidhålla det jag har sagt, att migration i grunden är en positiv kraft som bidrar till ett öppnare och rikare samhälle. I grunden är det så att människor har flyttat i alla tider på olika sätt. Det har varit rena folkvandringar, till och med. Människor rör sig. Det kommer människor hit. Människor flyttar härifrån till andra länder och så vidare. Detta är i grunden positivt, för man dras oftast till de områden där man ser att det finns en möjlighet att utvecklas och bidra på något sätt.Jag respekterar dig, Markus Wiechel, även i detta politiska sammanhang, men det är ett problem att du inte ser det jag säger när det gäller människovärdet. Om jag får göra en analys så tycker jag att det finns en skillnad i syn.

Herr talman! Vi ska nu debattera socialförsäkringsutskottets betänkande SfU11 om migration, SfU12 om anhöriginvandring och SfU13 om arbetskraftsinvandring.Dessa tre betänkanden som vi i dag debatterar i kammaren behandlar ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Frågorna är inte nya men otroligt viktiga. Många miljoner människor befinner sig i dag på flykt undan krig, förföljelser, tortyr, utsatthet och trakasserier.Jag flydde själv hit som 15-åring med min familj på grund av förföljelser. Det var mycket jobbigt att lämna sitt hem, sitt hemland och sina vänner och fly till ett nytt, kallt land - det var i december månad jag kom hit till Sverige. Det var ett land med en annan kultur, ett nytt språk och nya traditioner. Det var inte lätt att anpassa sig i början, men jag hade inget val.Nu står jag här i Sveriges parlament och vill tala om solidaritet även utanför nationens gränser. Alla har inte lyckats fly som jag. Av dem som har lyckats fly har kanske inte alla lyckats få ett arbete och integreras i Sverige. De känner sig utanför i samhället och kanske så småningom hamnar på den kriminella banan.Detta betyder dock inte att man ska dra alla över en kam. Tyvärr är det lätt hänt när en liten klick inte är skötsam. Det är de som syns, och man drar då alla invandrare över en kam och tror att alla är kriminella, arbetslösa och inte sköter sig. Nej! De är en liten klick, men det är tyvärr de som syns. De flesta är skötsamma och jobbar.Herr talman! Vårt land har varit mycket fattigt. Jag menar vårt land Sverige. Många i Sverige dog på grund av hunger och svält. Frireligiösa förföljdes, och arbetslösheten och fattigdomen var mycket utbredd i Sverige. I USA fick många en bättre framtid för sig och för sina barn. Många svenskar flydde därför till USA under 1800-talet.Från att ha varit ett fattigt land för 150 år sedan har Sverige utvecklats och tillhör i dag världens rikaste länder. På senare tid har flera kommit till Sverige för att arbeta eller för att få en fristad undan förföljelse. Vi socialdemokrater anser att Sverige har blivit ett rikare, öppnare och mer kulturellt berikat land med den mångfald som i dag finns i Sverige.Herr talman! Vi socialdemokrater har alltid utgått från våra värderingar när vi formar vår politik. Med alla människors lika värde i grunden vill vi förändra samhället så att alla ska få samma möjligheter i livet och friheten att aktivt själva välja sina vägar, oavsett hur mycket pengar föräldrarna har, vilket land man kommer från, vilken religion man utövar, om man är man eller kvinna, om man råkar älska någon av samma kön. Vi är övertygade om att vi med hjälp av politik och reformer tillsammans kan skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle i Sverige och i världen.Internationell solidaritet handlar om att våga stå upp mot orättvisor också över nationsgränserna och att stå på de svagas och förtrycktas sida i kampen för frihet och rättvisa. Som socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att vi följer de konventioner om mänskliga rättigheter som vi har skrivit under och att vi vågar stå upp för gemensamma åtaganden när andra länder bryter mot dem.Vi värnar den reglerade invandringen och även rätten att söka asyl som en grundläggande mänsklig rättighet. Den utgår från människors behov av skydd och deras fruktan för förföljelse. Varje person som ansöker om asyl i Sverige ska få en individuell och rättssäker prövning samt beslut inom rimlig tid. Sverige har länge ansetts som ett föredöme när det gäller både att ge människor skydd och att verka för stabilisering och demokratisering av regioner i världen. Den traditionen vill vi behålla och värna. Vi vill bejaka den globala migrationen liksom uppmuntra den cirkulära migrationen. Sverige måste vara pådrivande för ett humanitärt asylsystem som ger skydd och skapar stabilitet i en alltmer globaliserad värld. Rätten att söka asyl är en del av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och är en grundpelare för svensk socialdemokrati. Det är viktigt att EU:s medlemsländer tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. I ett gemensamt asylsystem måste en hörnsten vara att asylsökande får en rättvis och rättssäker behandling oavsett vilket land de kommer från till EU. Asylsystemet ska respektera mänskliga rättigheter och bygga på tillit mellan länderna. Vi måste ha ett solidariskt system där vi gemensamt delar på ansvaret.Sverige är bundet av folkrättsliga förpliktelser såväl inom internationell flyktingrätt som i frågor om mänskliga rättigheter i övrigt. Sverige har en lång tradition av öppenhet mot omvärlden. Detta återspeglas i gällande asyllagstiftning, som bygger på internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har tillträtt och är bundet av.Personer som ingår i en kärnfamilj har en principiell rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. För övriga anhöriga ställs högre krav för familjeåterförening. Vi tycker att det är viktigt att fortsätta att följa frågan eftersom frågan om vad som är en kärnfamilj förändras över tid. Det finns emellertid i dag inga skäl att ytterligare vidga möjligheterna för anhöriga att beviljas uppehållstillstånd. På samma sätt tycker vi inte heller att det vore bra för någon om möjligheterna för anhöriga att återförenas försvårades.Sedan 2010 gäller ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. Från socialdemokratiskt håll har vi varit starkt kritiska till detta, och vi har framför allt framhållit att kravet inte får leda till orimliga konsekvenser för barnfamiljer. Det finns heller inga vetenskapliga studier eller rapporter som bekräftar hypotesen att ett försörjningskrav skulle hjälpa den enskilde att integreras i det svenska samhället. Migrationsverkets statistik visar att i de senaste årens prövade anknytningsärenden har färre än 1 procent prövats mot försörjningskraven, med ett tjugotal bifallna ärenden under förra året. Regeringen bör fortsätta att följa frågan, men vi tycker att det inte finns något skäl att i dagsläget föreslå tillkännagivanden om skärpta regler för försörjningskrav. Det finns heller inga skäl att i nuläget helt ta bort försörjningskravet.Migration är en positiv kraft som bidrar till öppnare och rikare samhällen. Sverige står inför en situation där antalet pensionärer ökar i förhållande till den arbetande befolkningen. Behovet av vård och omsorg kommer också att öka till följd av att befolkningen blir allt äldre. När pensionärerna blir fler måste fler arbeta för att upprätthålla välfärden. Ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring, som ett komplement till åtgärder för att ta till vara arbetskraft, kommer att ha stor betydelse för Sveriges förmåga att möta denna utmaning.Redan i dag råder brist på arbetskraft inom flera yrkesområden och sektorer på arbetsmarknaden. Om Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft behövs ett öppet och flexibelt regelverk men med kontroll av villkoren för dem som kommer hit för att arbeta.När det gäller frågan om att ansöka om permanent uppehållstillstånd ändrades reglerna i utlänningslagen så sent som den 1 augusti 2014. Med hänsyn till den nyligen genomförda lagändringen är inga ytterligare ändringar nu motiverade.Möjligheten för utländska studenter att i anslutning till avslutade studier stanna kvar i Sverige för att söka arbete utökades nyligen. Numera är det möjligt för en utländsk student som har avslutat en högskoleutbildning att få stanna kvar under sex månader för att söka arbete. Det är även möjligt att få stanna kvar i Sverige under sex månader för att undersöka förutsättningarna att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Inom EU arbetar man också för att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden och rörligheten inom EU. Arbetet med förslag till gemensamma regler inom EU bör avvaktas.För att underlätta Migrationsverkets kontroll och för att upprätthålla en reglerad invandring är det rimligt att ett arbetstillstånd är kopplat till ett visst yrke eller en viss arbetsgivare. Regeringen följer utvecklingen noga på området, och det finns inga skäl för riksdagen att nu göra något tillkännagivande om ändring i regelverket.Den 1 augusti 2014 trädde regeländringar i kraft med syfte att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Migrationsverkets möjlighet till kontroller har förstärkts genom att Migrationsverket numera har rättsligt stöd för att göra efterkontroller i arbetstillståndsärenden för att kontrollera bland annat att arbetstagaren har påbörjat sitt arbete och att de erbjudna anställningsvillkoren följs, i synnerhet vad gäller lönen. Om anställningen inte har påbörjats inom fyra månader, eller om anställningsvillkoren inte är uppfyllda, ska Migrationsverket återkalla tillståndet. Vidare ska arbetsgivare på begäran av Migrationsverket på heder och samvete lämna skriftliga uppgifter om de villkor som gäller för anställningen. Om arbetsgivaren lämnar uppgifter som är oriktiga kan detta få straffrättsliga påföljder.Herr talman! Med detta sagt yrkar jag avslag på samtliga reservationer i alla tre betänkanden, och jag yrkar bifall till förslagen i SfU11, SfU12 och SfU13.

Herr talman! Jag berättade i mitt anförande om Bashar Sharifah, som kom till Sverige och som med hjälp av ideella krafter fick möjlighet att komma in i det svenska samhället.

Herr talman! Det är bra att du tar upp denna fråga, Roland Utbult. Vi ska ta hand om dem som kommer hit på ett sådant sätt att de inte blir beroende av människor och gåvor. Staten och kommunerna ska ansvara när behov finns för att de ska bli anpassade och få en linje in på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag tackar Yilmaz Kerimo. Jag förstår att det är vänsterregeringens syn på det hela. Det är staten som ska stå för detta till 100 procent. Staten ska ta det fulla ansvaret. Du nämner inte ens ideella organisationer som ett komplement till detta arbete, Yilmaz, vilket bekymrar mig. Min uppfattning är att vårt samhälle inte kommer att klara integrationen utan de ideella krafter vi har i Sverige. Ni tar bort avdragsrätten som ger möjlighet för människor med goda avsikter att ge extra bidrag till dessa organisationer. Gåvorna har ökat med 30 procent sedan avdragsrätten infördes.

Herr talman! Det är bra att det finns många människor som ideellt hjälper medmänniskor i nöd. Många ideella föreningar är mycket aktiva, och det ska de fortsätta att vara. Att vi tar bort avdragsrätten innebär inte att de inte kan fortsätta att hjälpa till där de ser att det finns ett behov. Jag har själv varit aktiv inom Assyriska föreningen under lång tid och varit ordförande i föreningen helt ideellt. Jag har jobbat för att människor ska integreras i det svenska samhället. Jag har dock aldrig tänkt på att göra avdrag för det vi har utfört. Vi gör det ideellt och för att vi tycker att det är bra. Vi är ett komplement till det samhället gör.Att vi tar bort avdragsrätten innebär som sagt inte att de inte får fortsätta i samma anda.
Herr talman! Jag tackar Yilmaz för ett intressant anförande.Inget annat land har ett så högt pris för flyktingmottagande som Sverige. Inget annat land gör heller högre avräkningar, vilket Sverige också får hård kritik för.
Herr talman! Det är inget nytt att Sverigedemokraterna ser allt som har med invandrare att göra som ett problem. Är det något som händer i eller utanför Sverige är det invandrarnas och flyktingarnas fel.Problemet är inte att flyktingar och invandrare kommer hit. Problemet är att vi måste tänka på vårt välfärdssystem och integrationen så att de får en linje för att lättare komma in på arbetsmarknaden. I stället för att ha fördomar, som exempelvis SD har, måste vi låta dem jobba på rätt sätt och inte göra skillnad på människor och människor.Europa och Sverige har råd att ta emot flyktingar. När det är krig i Syrien, i Irak och i andra delar av världen, ska vi bara säga nej, ni får inte komma hit? Ska vi säga nej fast de flyr undan krig och förföljelser?
Herr talman! Jag och Sverigedemokraterna har aldrig sagt att det är invandrarnas eller flyktingarnas fel. Jag säger att det är Socialdemokraternas och Alliansens fel. Det är de som har styrt landet, och det är deras fel att det ser ut som det gör. Det är absolut inte enskilda individers fel.Flyktinghjälp handlar om att hjälpa människor som flyr. Mottagningen i Sverige är en annan fråga. Det gäller människor som redan har flytt och aktivt sökt sig till Sverige. Vidarebosättningssystem eller de som har kommit till Sverige i enlighet med Genèvekonventionen är en annan sak.Sverigedemokraterna har de facto den bästa och mest humana flyktingpolitiken som hjälper flest människor. Det är vi i Sveriges riksdag som driver den mest humana politiken. Det är vi som lägger mest pengar på flyktingläger i närområden.

Herr talman! Jag förstår inte hur den kan vara human. Jag tror att du har glömt två bokstäver, Markus. Det ska vara "in" före "human". Ni har den mest inhumana flyktingpolitiken i Sveriges riksdag.Hur kan du säga att det är den mest humana politiken när ni bara säger nej? Ni vill bara ta emot FN-flyktingar, vilket innebär noll flyktingar.I ditt anförande sa du att 110 610 personer kom till Sverige 2014. Det var alla, inte bara flyktingar. Flyktingarna var en liten del. Det kom adoptivbarn, anknytningsinvandrare, arbetskraftsinvandrare och många andra. Det var inte bara flyktingar. Vi har råd att ta emot människor som är i nöd. Vi ska vara solidariska. Det gäller inte bara Sverige utan EU. Det kom 1 promille till EU, och det är ingenting. År 2014 kom det 110 000 invandrare till Sverige, inte bara flyktingar. Det är inte mycket. Vi har råd att göra det om vi är solidariska. Turkiet har tagit emot miljoner flyktingar, och Turkiet är inte rikare än Sverige. Eftersom Turkiet och Jordanien, grannländerna, tar emot så många ska vi ta emot fler för att vara solidariska. Det har vi råd till. Men det gäller inte bara Sverige. Vi ska se till att alla EU-länder tar sitt ansvar.

Herr talman! Jag vill tacka för ett i stora delar bra anförande, Yilmaz. Du talade i lite över tio minuter om en massa saker som jag tror att de flesta av oss här inne skulle hålla med om. Men du representerar ändå i dag ett av våra två regeringspartier, och jag hörde väldigt lite om vad ni konkret vill göra på det här området. Det var mycket om solidaritet och annat, och det står jag som sagt helt bakom.Jag reser runt nu och ser så mycket som är fel och som behöver rättas till. Det handlar om asylboendena och de otroligt dåliga upphandlingar som görs. Uppföljningen är i princip obefintlig. Människor sitter sysslolösa. Studieförbunden, som vill gå in och hjälpa till, får ingen ersättning på grund av att de här personerna saknar sina fyra sista siffror. Det är dålig bemanning. Det finns fullt med oseriösa aktörer. Rasismen flödar på många av de här boendena. Jag har suttit med föreståndare som har haft tårar i ögonen och sagt: Vad ska jag göra när eritreanerna kommer till mig och säger "Snälla, jag vill byta rum" och Migrationsverket inte tillåter det?Vad vill ni göra för en jämnare fördelning av asylsökande? Vi har fortfarande kommuner som knappt tar emot någon. Hur är det med de ekonomiska ersättningarna? Vi vet att det är ett jätteproblem som gör att kommunerna inte vill ta emot. Vi har familjer som splittras på grund av att det finns icke-biologiska barn i familjen som länge kan ha varit en del av familjen men som inte får komma som anhöriginvandrare. Det är godtyckliga språkanalyser och långa handläggningstider. Min kompis Salman sitter fortfarande efter ett år och väntar med ont i magen.Det finns så mycket att göra. Jag bara undrar. Jag förstår att du inte kommer att kunna svara på alla de här frågorna. Men vad gör ni rent konkret i Socialdemokraterna för att ordna detta? Vad kan jag säga till dem som nu sitter där? Snälla, säg något konkret!
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Migration, Anhörig-invandring och Arbets-kraftsinvandringHerr talman! Det är jättebra att Johanna Jönsson tar upp de här frågorna. Jag vill bara säga att vi inte har suttit vid makten under så lång tid utan efter valet, sedan september. Däremot har Centerpartiet ingått i alliansregeringen under åtta år, och där hade de ansvaret för de frågor som du tar upp, Johanna Jönsson, och som jag tycker är jätteviktiga.Jag tycker att det är fel att man inte gör något åt detta. Men arbete är på gång, och man ska titta på detta och på något sätt se till att det blir en solidarisk mottagning inom Sverige, när flyktingarna kommer hit. De ska fördelas solidariskt. De ska inte vara så att Södertälje, som redan har många flyktingar, tar emot tusen personer, medan Täby, som är moderatstyrt, bara tar några och Lidingö bara tar ett par. Kommunerna där högeralliansen styr har ingen vilja att ta emot fler flyktingar.Arbete är på gång.
Herr talman! Att ta bort EBO är i dagsläget helt omöjligt, och det vet ni också. Jag har sett uttalanden från era ministrar där de äntligen har förstått det. Det skulle ju innebära att vi plötsligt måste skaka fram 20 000-30 000 nya platser, vilket vi inte har. Vad vi skulle behöva är snarare att inte behöva sätta folk i tält, vilket nu kommer. EBO kan vi i dagsläget mer eller mindre sluta diskutera - det är inte aktuellt.Du sa "där högeralliansen styr". Centerpartiet har posten som kommunstyrelsens ordförande i ett antal kommuner. Vi har ett högt mottagande, precis som Socialdemokraterna. Det blir bara blaj att tala om högeralliansen. I kommunerna styr man också ofta över blockgränsen. Jag är så trött på att vi säger "åh, ni" och pratar om block och annat. Varför kan vi inte prata konkret om vad vi ska göra för att lösa situationen? De här människorna sitter fast där ute.Jag säger återigen det jag sa tidigare: Nej, Alliansen har inte gjort tillräckligt. Men det är ni som sitter och styr nu. Vad vill ni göra? Ni måste ju diskutera. Det måste finnas något annat än EBO, som vi redan har lagt ned, något annat än att säga att vi måste få till en jämnare fördelning. Visst måste vi det. Vi har sagt det länge nu. Men hur ska vi få till en jämnare fördelning utan att motsättningarna ökar, utan att vi ser fler människor som far illa av detta, utan att vi ser mer oro? Jag hoppas på mer!
Herr talman! Som jag sa tidigare: Alliansregeringen, där Centerpartiet har ingått, har suttit vid makten och haft ansvar för dessa frågor i åtta år. Vi har nu suttit i åtta månader - 10 procent av den tiden. Det tar tid.Självklart finns det behov av att se över hela flyktingmottagandet och EBO. Det går inte att avskaffa EBO nu - det finns inte utrymme för det. Däremot kan man se över regelverket, hur vi kan tvinga andra kommuner att ta emot flyktingar, så att det blir en solidarisk mottagning och man därmed också kan minska de fördomar som finns så att det blir bättre och lättare integration där det finns jobb och boende i andra kommuner.Ett jobb är på gång inom Regeringskansliet. Åtta månader är inte lång tid. Det kommer.

Herr talman! I dag debatterar vi tre olika betänkanden som alla rör migrationspolitik. Jag skulle vilja inleda med att yrka bifall till utskottsförslagen och avslag på reservationerna.Miljöpartiet kommer alltid att arbeta för att stärka migranters rättigheter och aldrig försvåra för människor att komma till Sverige. Vi är övertygade om att öppenheten är nyckeln till att kunna möta många av de största framtidsutmaningarna. Ett samhälle som sluter sig mot omvärlden stagnerar i utveckling. För att klara av de samhällsutmaningar som vi står inför behöver vi värna och utveckla våra öppna samhällen.Människor kommer alltid att röra på sig av olika anledningar. Några åker utomlands för att studera, andra för att arbeta. Vissa flyttar tillbaka, andra gör det inte. Det är inte en fråga om om vi hanterar de här frågorna. Ofta är flytten inte frivillig utan påtvingad på grund av krig, konflikt, förföljelse, naturkatastrofer eller andra situationer som gör det omöjligt för människor att bo kvar i sina hem.Asylrätten - rätten att söka och få internationellt skydd undan förföljelse - kom till efter andra världskriget och Förintelsen. Miljontals människor miste sina liv i nazisternas koncentrationsläger, och vi lovade varandra att vi inte skulle låta det hända igen. Vi skulle i alla fall inte vända bort blicken när människor riskerar att utsättas för den mest fruktansvärda behandling som går att föreställa sig, utan vi skulle skapa internationella regler för skydd. Genèvekonventionen kom till 1951 och dess tilläggsprotokoll 1967. De löften som vi gav varandra när vi skrev under de konventionerna prövas nu.Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Det är när asylrätten ifrågasätts som det är som viktigast att stå upp för den. Det är när många människor tvingas på flykt som medmänsklighet behövs som mest.Tyvärr är det just när asylrätten behövs som bäst som röster höjs för att vi ska göra mindre och rädda färre. Det är i sak orealistiskt att tro att vi kan stoppa invandringen till Sverige, eftersom vi har skrivit under konventioner som garanterar rätten att söka asyl. Eftersom vi är medlemmar i EU är vi också bundna att följa olika direktiv som reglerar hur asylprocessen ska gå till och vilka skyddsgrunder som ska finnas i lagstiftningen. Till skillnad från till exempel när det ökända Luciabeslutet togs 1989, för drygt 25 år sedan, kan regeringen inte stoppa invandringen utan att först lämna Europeiska unionen. Det kan vara bra att veta.Sverige och Tyskland är länder som i dag tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet inom EU. Å andra sidan tar EU som helhet ansvar för en mycket liten del av alla de människor i världen som är på flykt, trots att EU:s medlemsstater har betydligt bättre förutsättningar att erbjuda ett gott mottagande än de fattiga länder i krigets närhet där de flesta flyktingar i dagsläget befinner sig. EU fokuserar ändå alltmer resurser på att bygga högre murar mot omvärlden, och många medlemsstater brister grovt i hur människor på flykt behandlas. Flyktingar fängslas eller tvingas bo på gatan - även barn. Vi ska från Sveriges håll inte delta i den kapplöpning mot botten som andra europeiska länder sysslar med utan förmå fler medlemsstater att hjälpa till. EU:s medlemsstater måste förbättra sitt mottagande och göra mer för dem som tvingats på flykt. Fler människor behöver få skydd undan krig och förföljelse i Europa. Jag är mycket glad över att S-MP-regeringen tydligt har slagit fast vilken riktning som Sverige ska gå i. Regeringens fokus är att skapa fler jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. Regeringen ser de utmaningar som finns och har inlett ett seriöst arbete med att reformera Sveriges etableringspolitik och förbättra mottagandet i stället för att, som delar av oppositionen, slänga fram snabbt hopsatta symbolförslag som till stor del riskerar att försena etableringen i stället för att snabba på den. Att försämra livet för nyanlända, försvaga anställningstryggheten eller sänka ersättningar och löner kommer inte att underlätta etableringen eller bidra till en ökad sammanhållning i Sverige. Flera av de förslag som har presenterats under vintern av oppositionspartier har för övrigt inte varit något annat än en mer restriktiv migrationspolitik som har maskerats som integrationspolitik. Regeringen kommer alltid att stå upp för en human asylpolitik och konsekvent försvara asylrätten. Problemet är inte att några i sammanhanget få lyckas fly till Sverige och Europa utan att så många mister sina liv på vägen eftersom det inte finns några lagliga vägar till Europa för asylsökande. Människor är utlämnade till samvetslösa flyktingsmugglare som tar mycket betalt för att transportera personer i rangliga båtar över Medelhavet med livet som insats. Förra året dog ungefär 3 500 personer under sin flykt till Europa. Europaportalen rapporterar om att fler flyktingar än någonsin väntas drunkna i Medelhavet i år. Hittills i år har tio gånger så många drunknat som samma period förra året. Under årets inledande tre månader har alltså minst 486 personer mist sina liv i sina försök att ta sig till Europa via Medelhavet för att kunna söka skydd. Sverige ska verka för att skapa fler lagliga vägar för att ta sig till EU och söka asyl och för att öka mottagandet av kvotflyktingar. Detta är en fråga som är lika viktig som svår. Många EU-länder vill gå åt ett annat håll, och debatten präglas av främlingsfientliga idéer på flera håll. Men vi måste åtminstone försöka. Vi är delansvariga för att Medelhavet håller på att förvandlas till en kyrkogård, och det minsta vi kan göra är att försöka ändra på detta.

Fru talman! Jag tackar för anförandet. Maria Ferm talade om att Medelhavet håller på att förvandlas till en kyrkogård. Det är någonting som varken hon, jag eller någon annan förhoppningsvis vill ska fortsätta. Men det som jag ställer mig lite frågande till är hur man samtidigt kan föra en politik som uppmuntrar människor att göra denna resa och sätta sig i båtar som kanske inte är sjödugliga för att ta sig över Medelhavet.

Fru talman! Det som går att göra för att försöka förhindra att människor mister sina liv på Medelhavet är att skapa lagliga vägar för asylsökande. Så länge det är krig i världen kommer människor nämligen att fortsätta fly. Det är inte en politik som Sverige bedriver som gör att människor sätter sig i dessa båtar, utan det handlar om vad de flyr ifrån. Därför bör vi försöka göra det vi kan för att se hur man kan skapa lagliga vägar för asylsökande. EU-kommissionen har till exempel fört fram förslag om att använda sig av humanitära visum. Det är någonting som skulle kunna bidra till att man inte tvingar människor att betala stora summor till flyktingsmugglare. I stället skulle det finnas legala alternativ för dessa personer. Detta är någonting som EU över huvud taget behöver se över. I dagsläget är det så att vi har skrivit under internationella konventioner som garanterar rätten att söka asyl men i praktiken omöjliggjort det genom att det inte finns några lagliga sätt att ta sig hit. Då är människor utlämnade till att ta dessa farliga vägar och riskera sina liv. Och vi är delansvariga för att de också mister sina liv på vägen. Det gör att EU:s medlemsstater i praktiken faktiskt hjälper till att upprätthålla dessa flyktingsmuggelnätverk snarare än att bekämpa dem. För att bekämpa flyktingsmuggelnätverken och motverka denna utveckling måste man skapa lagliga sätt för asylsökande att ta sig till Europa.
Fru talman! Om ni på riktigt brydde er om utsatta människor som flyr skulle ni inte satsa på att skapa lagliga vägar till Sverige. Det finns lagliga vägar till Sverige i dag genom FN. Jag skulle ha större förståelse för om ni ville att Sverige skulle utöka detta arbete. Men så är det inte. Jag ser detta som att ni väljer att använda er av en ganska simpel och enkel plakatpolitik för att mer eller mindre lura godtrogna människor att tro att det som ni bedriver är en human flyktingpolitik. Jag tycker inte att det är annat än en skam med tanke på vad det egentligen är för politik. Sedan hänvisar man till oss som är kritiska till denna förda politik som om vi skulle vilja hjälpa färre eller göra mindre. Så är det inte, utan vi vill göra mer och kan göra mer. Sverigedemokraterna lägger exempelvis 12,7 miljarder på UNHCR. Det är där vi kan göra skillnad, inte genom att uppmuntra människor att komma till Sverige och göda flyktingsmugglare som man gör i dag.
Fru talman! Jag tror att Markus Wiechel missade att lyssna på mitt anförande eftersom jag sa att Sveriges regering är överens om att Sverige ska verka för att öka mottagandet av kvotflyktingar. Det är någonting som Sverige faktiskt har arbetat med under ett antal år. Vi leder en internationell arbetsgrupp som jobbar för att fler länder ska öka sitt mottagande av kvotflyktingar. Men det är ett komplement till lagliga vägar för asylsökande. Det är ingenting som gör att man kan ta sig till Europa för att söka asyl, utan det handlar om personer som redan har fått flyktingstatus. I dagsläget finns det fortfarande inga lagliga sätt att kunna ta sig till Europa och söka asyl helt enkelt därför att om man kommer från ett land där man antas söka asyl får man inte visum. Detta låter märkligt. Man kan tycka att de som verkligen behöver det bäst borde få det. Men så är det inte i dag. Ju större risk, så att säga, det är att personer kommer att söka asyl, desto mindre chans är det att dessa personer kommer att få visum för att kunna ta sig till ett land där de också kan göra det. Vi vet också att det är en mycket ansträngd situation i länderna i krigets närområde. Libanon, som är ett land som är lika stort som Skåne, med 4 miljoner invånare har 1 miljon flyktingar. De säger själva att det som de behöver är vidarebosättning och att andra länder tar ett större ansvar och inte, som ni vill, att vi skickar tillbaka personer till dessa länder så att det blir ett ännu större tryck på länderna i krigets närområde. Det är också någonting som riskerar att förlänga och försvåra konflikterna. Det gör att de sprids till större områden, vilket skapar större instabilitet i de länder som redan har tagit ett mycket stort ansvar. Det är alltså helt fel väg att gå. och inte ett land människor är tvingade att fly från.
Fru talman! Jag tackar Maria Ferm för hennes anförande. Det var när du sa att vi måste skapa fler jobb i Sverige, Maria Ferm, som jag tänkte att jag skulle vilja ställa lite frågor till dig. En företagare med personal som domineras av människor som är utlandsfödda säger: "Vi kommer inte att klara välfärden utan arbetskraftsinvandring." Det tror jag att vi kanske är överens om. Ett av de effektivaste och viktigaste sätten att få in utlandsfödda personer i arbete är genom att ungdomar kommer in i arbete tidigt. Det handlar också om att egenföretagare och sådana som jobbar utifrån RUT och ROT, med egna företag och med personal, får möjlighet att utveckla detta. Det är väldigt många som är utlandsfödda bland dem som har startat sina företag inom RUT och ROT-systemet.Det är naturligtvis också så att många ungdomar har kommit in i arbetslivet tack vare de låga sociala avgifterna för arbetsgivarna. Min enkla fråga är därför hur du motiverar att höja de sociala avgifterna för ungdomar och dessutom försämra för RUT och ROT, Maria Ferm. På vilket sätt skulle det öka antalet jobb i Sverige, och då i förlängningen förbättra migrationen?
Fru talman! Jag tackar Roland Utbult för frågan, som förvisso inte rör migrationslagstiftningen men ändå är viktig att ta upp.Den åtgärd du beskriver, Roland Utbult, nämligen sänkta arbetsgivaravgifter för unga, är någonting som bevisligen har varit en väldigt ineffektiv åtgärd just när det gäller att skapa nya jobb. För både unga och nyanlända finns det många andra saker som är viktiga - och viktigare - att satsa resurser på. När det gäller nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden skulle jag vilja lyfta fram det Ylva Johansson har presenterat, det som kallas snabbspår för nyanlända. Det handlar om att man med hjälp av arbetsmarknadens parter på olika sätt, genom tidiga insatser, får in människor på arbetsmarknaden. Vi vet att det är många som kommer hit och har utbildningar inom bristyrken; 24 procent av dem som kommer hit har eftergymnasial utbildning redan när de kommer. Det finns många människor som kommer hit med viktiga erfarenheter som vi bör bli mycket bättre på att ta till vara. Det är ett av de förslag regeringen redan har presenterat, och nu kommer vi snart att kunna se fram emot en budget där ännu fler förslag kommer. De handlar om att förbättra och snabba på etableringsprocessen när det gäller nyanlända i samhället.Över huvud taget tror jag att det är viktigt att vi får till en debatt just om hur etableringen kan påskyndas och förbättras. Jag tycker att det vore bättre om till exempel Kristdemokraterna fokuserade betydligt mer på den typen av förslag snarare än på förslag som skulle försvåra livet för dem som kommer hit eller syftar till att göra migrationspolitiken mer restriktiv.
Fru talman! Tack för svaret, Maria Ferm! Anledningen till att jag ställde frågan om jobben är att du sa att vi måste skapa fler jobb. Sedan är det väl så att allt egentligen hänger samman. Det gör ju det. Det är ett flagrant svek från Stefan Löfven att han lovade att inte röra RUT och ROT, och ändå försämras det. Det är något ni har ställt upp på, naturligtvis livligt påhejade av Vänsterpartiet. Detta är viktiga områden för att skapa de jobb du talar om. Jag vet inte om du har hört ilskan hos människor där ute - ilskan från hantverkare och ilskan från ungdomar som fråntas stora möjligheter till arbete. Jag har hört hantverkarna där ute som tycker att det som händer är förfärligt, det vill säga att man försämrar det man lovade att inte röra. Det allra viktigaste är dock naturligtvis att människor kommer in i arbete, får en försörjning och kan bidra till samhället - så som de allra flesta vill.

Fru talman! Jag har främst hört många människor uttrycka sin glädje över att regeringen på allvar vill satsa stort på att öka bostadsbyggandet. Det är någonting vi vet har varit eftersatt under lång tid, och vi tar nu tydliga steg för att bygga fler bostäder. Det är generellt sett väldigt välbehövligt, inte minst i en tid då många människor kommer till Sverige - men även över huvud taget, eftersom vi har bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Vi har många unga som behöver kunna hitta en bostad för att flytta hemifrån. Den typen av satsningar bidrar också till en stark ekonomisk utveckling i Sverige - det skapar jobb - och är dessutom väldigt viktigt just nu. När det gäller nyanländas möjligheter att komma in i samhället finns även många andra saker vi behöver komma till rätta med, inte minst att alla Sveriges kommuner behöver ta ansvar för mottagandet för att påskynda etableringen. I dag vet vi att många under lång tid tvingas vänta på anläggningsboenden som ligger väldigt avskärmat och isolerat från resten av samhället. Människor kan då inte komma ut, etablera sig och hitta en bostad och ett arbete. Därför är det viktigt att alla Sveriges kommuner hjälper till, att Migrationsverket kan börja bygga bostäder i statlig regi och - såklart - att vi får fart på bostadsbyggandet över huvud taget i Sverige. Det är just det reformerna syftar till.
Migration, Anhörig-invandring och Arbets-kraftsinvandringFru talman! Jag ska bara justera mina yrkanden så att de blir korrekta. När det gäller SfU11 yrkar jag bifall till reservation 8, och när det gäller SfU13 yrkar jag bifall till reservation 4.